Herr talman! har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stoppa de mobila verkstäderna och de mobila tankstationerna. Inledningsvis vill jag säga att jag delar interpellantens uppfattning att det är angeläget att miljöfarliga ämnen inte hamnar i naturen med anledning av den aktuella typen av mobil verksamhet. Mobila verksamheter av det här slaget omfattas av krav i miljöbalken på att till exempel utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Miljöbalken innehåller också krav på att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd är skyldiga att skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa eller miljön mot skada eller olägenhet. Detta innebär bland annat en skyldighet att kontrollera sin verksamhet för att förhindra skador på miljön. En förutsättning för att kraven i miljöbalken ska kunna uppfyllas är att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att eventuellt spill inte sprids till omgivande mark, mottagande vatten eller avloppsnät, vilket som utgångspunkt innebär att verksamheten bör bedrivas i en verkstadslokal. Även om mobila verksamheter av den här typen inte omfattas av krav på anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken kan den myndighet som bedriver tillsyn besluta om åtgärdsförelägganden eller förbjuda verksamheten om miljöbalkens krav inte följs. Sådana förelägganden eller förbud kan förenas med vite. Tillsynsmyndigheten, som i dessa fall är den kommunala nämnden, ska också anmäla överträdelser till polis eller åklagare om det finns misstanke om brott. Det är här viktigt att alla ansvariga myndigheter har ett nära och väl fungerande samarbete. Mot bakgrund av den omfattande regleringen på området och de möjligheter som finns för tillsynsmyndighet, polis och åklagare att ingripa planerar regeringen för närvarande inte att se över miljölagstiftningen.

Herr talman! Jag tackar för svaret från statsrådet Isabella Lövin. Den föregående debatten var intressant med tanke på att det finns ett arbete att göra i fråga om omställning, att elektrifiera fordonsflottor och så vidare. Men det sker också annat i vårt samhälle som är mycket allvarligt. Jag kommer själv från åkerinäringen - jag har jobbat där i många år - och jag har också arbetat hos trafikpolisen, utfört kontroller på väg och följt utvecklingen. Min fråga gällde de mobila verkstäderna, till exempel mobila däckverkstäder och bärgningsbilar, som inte uppfyller kraven. Det är ett allvarligt problem. De finns ute på parkeringsplatser vid köpcentrum och utmed vägar och gör stora reparationer. Dessa fordon kör i Sverige under det som kallas cabotageregler, men de följer inte regelverket. Dessa verksamheter är så etablerade i landet att de är tvungna att ha tillgång till verkstäder, men de har inte råd att köra in på de verkstäder som finns i Sverige. Då tar de i stället hit mobila däckverkstäder och egna bärgningsfordon, och så sker verksamheten under bar himmel - i Blå hallen, som man brukar säga. Det här är en intressant situation. Jag har kritiserat regeringen åtskilliga gånger för att den inte gör tillräckligt för att stoppa den olagliga trafiken i landet. Man kan roa sig med vad som står i Europaparlamentets förordning när det gäller cabotagetrafik och vilka regelverk som styr den trafiken. Om man tittar på förordning 1072 under rubriken "Definitioner" i artikel 2 står det att det är fråga om "cabotagetransport: yrkesmässiga, tillfälliga inrikestransporter i en värdmedlemsstat i enlighet med denna förordning". Jag har naturligtvis städat bort en massa text, annars hade vi stått här hela dagen, men i artikel 8 framgår följande: "Varje transportföretag som bedriver yrkesmässiga godstransporter på väg och som innehar ett gemenskapstillstånd - ska ha rätt, enligt de villkor som fastställs i detta kapitel, att utföra cabotagetransporter." Man bryter mot hela regelverket på ett allvarligt sätt för att kunna försörja de transporter som inte följer regelverket. Det är helt enkelt som att skapa en infrastruktur vid sidan av. Alla som har varit i kontakt med dessa frågor vet att det räcker med ett par deciliter dieselolja i en vattentäkt för att den ska vara fördärvad. Här kommer man åkande med 4 000 liter i plastdunkar för att försörja fordonen med bränsle. Vi har påtalat detta åtskilliga gånger för regeringen, men ingenting händer. Man pratar vackert om att lyfta godstransporter från väg till järnväg, men varken svenska åkerier med stor miljöambition eller de svenska tågföretag som bedriver godstrafik kan konkurrera med verksamheten. Konsekvensen blir förlorade transporter för både svenska åkerier och järnvägen. Vi kommer aldrig att nå målen för omställning om inte något görs. Det är alldeles uppenbart att regeringen inte förstår sambandet mellan orsak och konsekvens, och det är påtagligt att man inte förstår vad som händer. Jag skulle vilja från statsrådet höra vad man har för idé att verkligen nå målen för miljövänliga transporter i landet.
Herr talman! Jag tackar Thomas Morell för att han lyfter upp en mycket viktig fråga. Regeringen anser att det är oerhört viktigt med ordning och reda på våra vägar. Vi anser också att det är oerhört viktigt att nå klimatmålen, att nå miljömålen och att hålla oss till vår miljölagstiftning. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att skapa ordning och reda på vägarna och förbättra regelefterlevnaden. Bland annat har vi gett ett uppdrag till Polismyndigheten i regleringsbrevet att motverka illegal cabotageverksamhet. Vi har också tillfört 100 miljoner kronor för åren 2017-2020 för att motverka osund konkurrens och illegal cabotageverksamhet, vilket bland annat har resulterat i att 400 poliser och polisanställda bilinspektörer har vidareutbildats för att förbättra kontrollen av tunga fordon på väg. Men vi anser att vi behöver göra mer. Därför tillsatte regeringen i oktober en utredning för att se över hur kontrollverksamheten för yrkestrafiken på väg bedrivs och lämna förslag på förbättrande åtgärder för att fler ska följa reglerna på området. Utredningen ska också föreslå en samlad kontrollverksamhet med mer effektiva vägkontroller. Redan i dag har vi väsentligt höjt både kompetensen och verksamheten genom bland annat flygande kontroller på vägar och bättre utbildning för bilinspektörer och poliser. På miljösidan är det kommunerna som har ansvaret för tillsynen. På lokal och regional nivå arbetas det med att förbättra samarbetet mellan olika myndigheter för att komma åt den här typen av miljöbrott, som också är kopplad till andra brott. Vi har också sett över sanktionsmöjligheterna. Utredningen ska ge förslag om sanktionsväxlingar, det vill säga ändra påföljderna till sanktionsavgifter. Detta ska redovisas i november 2020. Det görs alltså väldigt mycket från regeringens sida, och regeringen är medveten om problemen och absolut besluten att komma åt illojal konkurrens. Det handlar om både arbetsvillkor och miljöefterlevnad och miljöhänsyn. Vi måste naturligtvis också se till att vi kan premiera de miljömässigt hållbara transporterna. Jag tycker att det är en viktig poäng som Thomas Morell lyfter fram. Det är klart att illegal cabotageverksamhet som är billig på grund av dåliga förhållanden och villkor konkurrerar ut exempelvis frakt på järnväg, som kanske kostar något mer men är mycket mer miljömässigt hållbar i längden. Med det sagt är frågan i hög grad aktuell. Regeringen följer den, en utredning är tillsatt och vi jobbar också med andra medel för att kunna gynna dem som flyttar över gods till bland annat järnväg genom ekobonus.
Herr talman! Regeringen säger att det görs väldigt mycket. Jag vill hävda att det pratas väldigt mycket. Av de 100 miljoner kronor som Polismyndigheten tilldelades - 25 miljoner under fyra år blir 100 miljoner - kan man bara redovisa 2,6 miljoner som har gått till just cabotagekontroller. Resten försvann in i myndighetens svarta låda, och vart de tog vägen där vet vi inte. Det är helt rätt att 400 personer gick utbildningen. Kruxet var att en stor del av dem var utredare, alltså sådana som sitter inne - i den meningen att de jobbar inomhus. De är inte ute på vägen. Det leder inte till att vi kan komma åt det som är bekymret. Man har kunnat starta verksamhet i det här landet och jobba helt ostört trots att det strider mot regelverket. Bilden jag visar statsrådet nu togs förra helgen. Det här är sannerligen ingen tillfällig verksamhet. Det är en uppställningsplats, där man har sina fordon. Nästa bild är tagen på en parkeringsplats, där man reparerar koppling och bromsar på tunga fordon och byter däck. Det finns inget här som skyddar om något skulle läcka ut, utan detta sker på en helt öppen och sårbar yta. Denna bild visar en av de mobila däckverkstäder som far omkring och byter däck ute. Allt sker alltså ute i öppen miljö. Här är en bild på 4 000 liter diesel i behållare som står lösa inne i en trailer. Vad händer om den läcker ut? Detta sker dagligen, och det blir liksom ingenting gjort för att komma åt det. Det finns många åkerier i Sverige som gladeligen skulle ställa om till mer miljövänlig transport om de hade möjlighet att konkurrera på sunda villkor. I stället slås den möjligheten undan. Möjligheten att lyfta över godstransporter till järnväg slås också undan. Det kommer dagligen in 36 vagnar med trailrar från Europa. Man lyfter av dem där, och i stället kommer det dragbilar från Bulgarien och drar upp dem till Stockholm. Man kör inte tåget hit upp, för det är för dyrt. Det blir ju väldigt konstigt om det blir billigare att ställa av en trailer på marken och låta en dragbil dra en sådan trailer upp till Stockholm. Det kommer 36 vagnar med ett par trailrar på varje - det blir 72 dragbilar i stället för ett lok som drar tåget upp till Stockholm. Jag får inte ihop den matematiken om man pratar om att vi ska förbättra vår miljö. Det får jag inte ihop. Det skulle vara intressant att höra vad statsrådet har för idéer om hur man ska komma åt det här. Jag har ett svar, och det delger jag gärna ministern.
Herr talman! Tack, Thomas Morell, för fördjupade frågor - och bildvisning! Detta är något som jag absolut inte kan bedöma utifrån det som ledamoten visar här, men det är självklart så att miljölagstiftningen och miljöbalkens hänsynsregler gäller all verksamhet i Sverige. Är det så att det begås något som skadar miljön, till exempel att det kommer ut diesel eller andra skadliga ämnen i miljön, är det inte lagligt. Vi har en tillsynsmyndighet för det. Det stämmer inte som ledamoten säger att ingenting har gjorts. Jag har redogjort för vad som har gjorts. Det har tillförts väsentliga resurser till Polismyndigheten och utbildningsverksamhet, och det finns en utredning på gång för att komma med fler förslag på hur vi kan förbättra kontrollverksamheten ytterligare. Jag anser att det är av yttersta vikt av miljöskäl men också av konkurrensskäl. De som har sjysta transporter ska premieras och inte slås ut av illojal och i många fall illegal konkurrens. När det gäller hur vi ska kunna flytta över mer gods till järnvägen vill jag påpeka för Thomas Morell, som ju företräder Sverigedemokraterna, att om vi ska ha plats på våra spår för mer gods och mer persontrafik behöver vi bygga nya stambanor. Jag konstaterar att Sverigedemokraterna inte stöder att vi ska bygga höghastighetsjärnväg. Höghastighetsjärnvägen handlar om att vi ska kunna flytta över en hel massa av persontrafiken till en bana och göra plats på den andra banan för mer godstrafik och mer regional trafik och att vi också ska kunna få mer effektivitet i hur man kan underhålla och reparera banor utan att det blir stopp. Vi har helt enkelt inte kapaciteten i dag för att öka trafiken så mycket som vi skulle behöva för att klara klimatmålen. Där har jag alltså en fråga tillbaka till ledamoten - varför Sverigedemokraterna inte stöder byggandet av nya stambanor. Vi behöver helt enkelt bygga ut kapaciteten så att vi har möjlighet att flytta över mer gods. Då tror jag också att de som köper upp godstransporter kan känna sig tryggare med att leveranserna kommer i tid. Detta är en stor investering för Sverige, och det är ingenting som kommer att realiseras på fem eller tio år, men vi behöver tänka långsiktigt om vi ska klara omställningen. Då är det inte bara omedelbara problem här och nu vi ska tänka på, utan vi måste lyfta blicken och göra det som kommer att vara århundradets infrastrukturinvestering för Sverige. När stambanor byggdes senast var hundra år sedan, så vi behöver verkligen se att vi har ett helt annat transportbehov och en helt annan befolkning i dag. Utöver detta är mitt svar till ledamoten att den utredning som är tillsatt ska redovisa ett deluppdrag om sanktionsväxlingar, påföljder och sanktionsavgifter i november 2020. I övrigt ska uppdraget redovisas den 1 mars 2021. Polisen har redan i dag i uppdrag att göra flygande kontroller och att öka arbetet med att kontrollera dessa transporter.
Herr talman! Jag kommer nu med ett lästips: Läs gärna vår motion! Nej, vi vill inte ha snabbtåg, men vi vill däremot bygga ut andra delar av järnvägen för att få det att fungera bättre och även kunna lyfta upp gods på järnvägen. Detta är avsevärt snabbare åtgärder än att lägga pengarna på en höghastighetsbana. Det blir väldigt mycket vackra ord när statsrådet talar om vad regeringen gör, men det blir ingen verkstad av det. Jag har daglig kontakt med mina gamla kollegor inom polisen. Det går i rakt motsatt riktning. De pengar som tillförts kommer inte ut och gör verkan. Det är ungefär som att köpa medicin till en sjuk patient och kasta in medicinen i skåpet; patienten får den inte. Vi ser också en utveckling på vägen som går i rakt motsatt riktning. Vi fyller inte de fordon som transporterar gods på vägen. I stället flyttas gods över till tre-och-ett-halvt-tonnare, det vill säga bilar som har en vikt på upp till tre och ett halvt ton, som körs med överlast. Jag har en artikel här där det står 388 procent. Det tyckte vi var mycket när artikeln kom, men i dag plockas bilar som kör med 500 procents överlast. Då kringgår man regelverken om kör och vilotider och trafiktillstånd genom att lyfta in gods i sådana här småbilar. De far som getingar runt de stora industrierna i Sverige i stället för att godset körs på fullstora ekipage. Polisen talar själva, enligt en annan artikel, om "fyra överlastade 3,5-tonnare - 'akvariefisket' fortsätter". Detta är vad polisen säger, i rak motsats till det som statsrådet säger. Vi har en utveckling som går i motsatt riktning mot vad som krävs för att få en bättre miljö. Nu vill jag ha ett svar från ministern.
Herr talman! Jag tycker att jag har varit väldigt tydlig i mitt svar. Regeringen tar denna fråga på största allvar. Vi har tillfört resurser till Polismyndigheten. Det är 400 poliser och bilinspektörer som har utbildats för att få särskild kompetens i dessa frågor. Man har fått i uppdrag att göra flygande inspektioner. Vi har tillsatt en utredning som kommer att redovisa sina deluppdrag i oktober och sedan i mars nästa år. Vi har också sett över sanktionsmöjligheterna. När det gäller miljöfrågan pågår samarbete mellan tillsynsmyndigheter och övriga myndigheter för att man på ett bättre sätt ska kunna åtgärda detta. Jag instämmer i Thomas Morells upprördhet över att det kan pågå illegal verksamhet på våra vägar; det ska det inte göra. Regeringen tar denna fråga på yttersta allvar. Jag kan lägga till att denna fråga är uppe även på EU-nivå. Genom EU:s mobilitetspaket, som syftar till att säkerställa sund konkurrens, introduceras även smarta färdskrivare för att säkerställa effektivare kontroller av bland annat cabotage och utstationeringsregler. Coreper godkände överenskommelsen den 20 december, så ett formellt antagande verkar vara på gång under våren 2020. På det viset kommer det att bli betydligt enklare att följa åkarna och göra kontroller när det behövs. Detta är ett positivt steg framåt, för denna verksamhet ska inte få finnas utan ska definitivt bekämpas.